Herr talman! Det skulle i och för sig kunna vara frestande att inleda mitt inlägg i denna utrikesdebatt med en rundmålning som skulle skildra situationen i världen såsom vi i moderata samlingspartiet uppfattar den. En sådan skildring kräver emellertid — om den skall tillföra debatten några nya värden — en kunskap och en överblick i fråga om förhållandena ute i världen som knappast står eller kan stå ett oppositionsparti till buds. Jag avstår därför och överlåter detta till dem som har större kunnighet, eller som besväras mindre av bristen på sådan kunnighet. Jag vill däremot inledningsvis göra några kommentarer till den regeringsdeklaration som vi nyss har hört föredragas för kammaren av handelsministern. I deklarationen understryker regeringen den målsättning för svensk utrikespolitik som formulerats senast i höstas här i riksdagen och som innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Man betonar också att denna neutralitetspolitik inte får förväxlas med åsiktsneutralitet och att de demokratiska ideal och värderingar, som har en så fast förankring hos vårt folk, skall hävdas även i internationella sammanhang. Dessa grunddrag är vi alla överens om, även om det ibland kan förefalla, som om vi skulle tolka dem något olika. Regeringen säger att man bör reagera med kraft när andra små nationer utsätts för övervåld eller när sociala rättvisekrav slås ned med vapenmakt. Detta är naturligtvis riktigt, men vi tycker nog att man bör gå längre och reagera mot övervåld över huvud taget och mot att någon typ av konflikter skall få lösas med vapenmakt. Enligt vårt sätt att se är våld alltid ett dåligt, för att inte säga ett oacceptabelt medel i det mellanfolkliga umgänget, och detta gäller också när det är fråga om att kunna tillgodose sociala rättvisekrav. Även där måste fredliga lösningar sökas. Moderata samlingspartiet kan för sin del inte instämma i det krav som numera ganska ofta reses att med svenska skattemedel hjälpa till med att finansiera, kanske till och med att starta s.k. sociala befrielserörelser. Frånsett alla andra skäl som talar mot den typen av inblandning i andra staters inre förhållanden skulle vi genom ett sådant stöd med all sannolikhet ta på oss ett ansvar som vore långt större än vi kan bära. Jag kan inte erinra mig någon revolution eller befrielserörelse som inte har presenterats som tillkommen för folkets sanna bästa. Däremot är historien full av exempel på blodiga inre uppgörelser som verkligen inte har åstadkommit någonting gott vare sig på kort eller lång sikt. Det är tvärtom nästan alltid så, att det är de svagare som får betala det högsta priset. När regeringen i deklarationen säger att utvecklingen i Tjeckoslovakien följdes av oss i Sverige med intresse och sympati och att detta framför allt gällde strävandena att inom ramen för ett kommunistiskt system öka människornas frihet, skildrar deklarationen inte korrekt de känslor som rörde sig inom det parti jag företräder. Vi kände och känner förvisso intresse och sympati — för att nu använda ganska svaga ord — inför händelseutvecklingen i Tjeckoslovakien, men inte var det i någon omsorg om det kommunistiska systemet. Det var precis tvärtom. Vi har lärt oss av verkligheten att de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna inte kan förenas med något annat ekonomiskt system än konkurrenshus hållning och en fri marknadsekonomi. Vi har sett hur politisk och ekonomisk frigörelse går hand i hand och hur å andra sidan en hård ekonomisk styrning alltid leder till allt hårdare politisk maktutövning, i sista hand till diktatur och förlusten av frihet för den enskilda människan. För oss var det alltså främst utvecklingen från kommunism och mot demokrati och mänsklig frihet för tjeckoslovakiska folket som gladde oss. Det är väl också uppenbart att Sovjet bedömde utvecklingen på samma sätt men med helt andra känslor och ansåg sig böra gripa till våld för att hejda den utvecklingen. När regeringsdeklarationen understryker att vår politiska neutralitet inte innebär åsiktsneutralitet är vi också överens, men vi inom moderata samlingspartiet vill att den rättigheten skall utnyttjas till att öppet och klart ge uttryck för vår svenska förankring i den västliga världens demokratiska och kulturella krets. Vi vill fritt kunna tillkännage vår mening i den internationella debatten, men detta måste ske med måttfullhet och tolerans. Inte minst bör det gälla företeelser och förhållanden som vi inte har egen erfarenhet av och därför inte riktigt kan känna till. Vi måste också eftersträva konsekvens och objektivitet. Det har länge hört till traditionerna inom den svenska riksdagen att utrikespolitiken och därmed utrikesdebatterna har präglats av en stor enighet i alla väsentliga frågor mellan de demokratiska partierna. Det har inte rått några meningsskiljaktigheter i fråga om de principiella riktlinjerna. Oppositionen har delat regeringens ansvar för dessa. Orsaken till denna enighet har först och främst varit, tror jag för min del, ett levande minne av det starka tryck som Sverige var utsatt för under det senaste världskriget och tiden närmast efter detta och den gemensamma uppslutning kring de svenska intressena som detta tryck nödvändiggjorde. En situation där den stora frågan för dagen ständigt är hur mycket man skall behöva ge efter för maktspråk ger inte stort utrymme för funderingar över utrikespolitiska problem i avlägsna områden. Detta förhållande och vårt isolerade läge över huvud taget förklarade att den svenska allmänhetens intresse för och kunskap om problem och förhållanden utanför vår egen lilla sfär var ganska ringa. Med någon tillspetsning kan man säga att för svensken i gemen blev utrikespolitiken en fråga enbart om möjligheten att hålla Sverige utanför kriget. Men situationen har förändrats. En 25-åring i dag har inte personligt minne av Hitler och nazismen eller av Stalin och stalinismen. Han har däremot starka personliga intryck av Vietnamkriget, och han har liksom alla vi andra genom televisionen fått världens problem, krig, svält och elände direkt in i sitt hem. Följden har blivit ett starkare utrikespolitiskt engagemang än vad någon ännu för några år sedan kunde tänka sig vara möjligt. Detta är liksom varje annan ökad kunskap och varje annat ökat engagemang glädjande, samtidigt som det ställer statsmakterna inför bestämda krav. De skaror av högröstade och ivriga tyckare som kastar sig in i debatten kan bli ett problem, om de nämligen driver fram uttalanden från ansvarigt politiskt håll som mera är formulerade för att partipolitiskt fånga in de nya opinionerna än för att tillgodose gemensamma svenska intressen. Sådana uttalanden uppmärksammas utomlands och kan skapa direkta svårigheter i olika avseenden. Det har vi fått exempel på. Naturligtvis skall det inte läggas någon hämsko på den fria debatten, men statsmakterna har fått ett nytt och stort ansvar för att denna skall kunna grundas mera på kunskap och information än vad som nu mycket ofta är förhållandet. Den ställer också ökade krav på konsekvens och realism i de officiella utrikespolitiska ställningstagandena. De kraven gäller med särskild skärpa regeringen som officiell företrädare för vår utrikespolitik, men inte heller oppositionen kommer ifrån sitt ansvar. Vi måste klarlägga våra åsikter och gränserna för vår medverkan till den utrikespolitiska enigheten och klart redovisa om och när de gränserna av regeringen överskrides. Moderata samlingspartiet söker på detta område inte strid. Vi anser att enigheten på det utrikespolitiska fältet har ett värde i sig själv, och vi anser det önskvärt att ställa upp principiella riktlinjer för Sveriges internationella handlande, som kan diskuteras fritt och utan direkt anknytning till aktuella ståndpunktstaganden och i bästa fall resultera i handlingsnormer som vi alla kan ta ansvar för. Om detta visar sig omöjligt kan debatten ändå bidra till kännedom om hur långt de gemensamma bedömningarna sträcker sig. Det är mot denna bakgrund som moderata samlingspartiets utrikespolitiska motion har väckts. I fjol begärde vi att riksdagen skulle klart uttala sig för en fortsatt anslutning till de huvudprinciper för svensk utrikespolitik som riksdagen fastställde år 1956. Detta gjorde också riksdagen i samband med motionernas behandling i höstas. I år har vi i motioner, som riksdagen nu skall ta ställning till, försökt ge ytterligare underlag till allmänna riktlinjer för utrikespolitiken så som vi menar att de borde kunna formuleras i full demokratisk enighet. Utrikesutskottet har emellertid över huvud taget inte velat ta upp detta till diskussion, och det är en av anledningarna till den blanka reservation som herr Holmberg och jag har fogat till utlåtandet. Vi menar att utrikesutskottet borde ha tagit ställning till vårt förslag, som helt kortfattat innebär att Sverige bör medverka till varje initiativ som kan vara ägnat att begränsa och lösa konflikter, att vi bör stödja initiativ som syftar till att slå vakt om de mänskliga Ang.

Den svenska utrikespolitiken måste vara fast och konsekvent och alltid syfta till att tillgodose sitt primära ändamål, att främja svenska intressen i detta uttrycks vidaste bemärkelse. Det kan visserligen hända, sägs det vidare i motionen, att olika delar av den angivna målsättningen kan komma att stå i strid med varandra och att det i så fall blir aktuellt med en avvägning mellan skilda intressen. Det är då väsentligt att avvägningen sker efter en noggrann analys av vad som kan vinnas och att vad som kan förloras vid olika handlingsalternativ samt att statsmakterna utnyttjar alla möjligheter att ge en vederhäftig upplysning om de avgörande skälen för de ofta ömtåliga avgöranden som måste träffas. Detta var alltså en mycket kort sammanfattning av den allmänna delen i vår motion. Utskottet begränsar sig i handläggningen av denna del till att hänvisa till fjolårets beslut om alliansfrihet och neutralitet. Jag vill uttrycka min förvåning över en sådan begränsning. Hur skall den tolkas? Betyder det att utskottet oreserverat instämmer i motionens förslag? Varför säger man det inte i så fall? Eller betyder det att man över huvud taget inte intresserar sig för riktlinjer och planmässighet i utrikespolitiiken? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan och få veta vilka element av dem som jag har redogjort för som eventuellt inte kan godtas och i så fall vad som bör sättas i stället. Motionen har också en del som innehåller kritik av regeringens sätt att fullgöra det oundgängliga och starkt ökade kravet på information, upplysning och samråd. Där kritiseras obenägenheten att i viktiga frågor konsultera utrikesnämnden, på det sätt som grundlagen föreskriver, senast manifesterat vid erkännandet av Nordvietnam. Vidare understrykes vikten av att det utrikespolitiska engagemang som har vuxit fram inom svenska folket tillvaratas och vidmakthålles. Detta fordrar en starkt utökad information som samtidigt är objektiv och allsidig och därmed kan vidga kunskapen om de invecklade sammanhang och den starkt inskränkta handlingsfrihet som ofta kännetecknar det utrikespolitiska området. Utrikesutskottet bemöter denna kritik främst genom att hänvisa till det ökade antal sidor som de officiella utrikespolitiska publikationerna numera kan uppvisa. Detta är väl i och för sig bra, även om det kan vara tveksamt om ökningen tillnärmelsevis är proportionell mot ökningen i det utrikespolitiska intresset inom landet. Men det var faktiskt inte volymen på det officiella trycket som motionen avsåg, det var mera innehållet i den rent politiska informationsverksamheten och bristen på vilja till samarbete och samråd från regeringens sida. Den kritiken kvarstår. De sedan många år pågående nedrustningsförhandlingarna i artonmaktskommittén i Genéve, som årligen har brukat äga rum under den tid som Förenta nationernas generalförsamling inte har session, har nyligen återupptagits. Regeringen är i sin deklaration kortfattad angående dem och nöjer sig i stort sett med att lämna en sammanträngd redogörelse för icke-spridningsavtalet och för situationen i samband med dess undertecknande och ratificering. Riksdagen har ju att så småningom förvänta en proposition om svenskt ställningstagande till detta avtal, och jag har alltså ingen anledning att nu gå in på det. Jag vill bara peka på en förändring eller kanske rättare sagt en ytterligare uttunning som deklarationen antyder beträffande den svenska ståndpunkten i kärnvapenfrågan. Den linje som från svensk sida hittills har drivits har inneburit krav på balanserade åtaganden från alla stater i de gemensamma ansträngningarna att komma till rätta med kärnvapenproblemet. Vi har därvid krävt produktionsstopp, totalt provstopp och spridningsstopp. Nu nöjer sig regeringen med att uttala en ganska allmänt formulerad förhoppning att kärnvapenmakterna skall infria sina löften om verkliga nedrustningsåtgärder på kärnvapenområdet. Regeringen begränsar kravet på motprestation till att säga att vi från svensk sida kommer att yrka på att det nuvarande partiella provstoppet skall kompletteras med ett avtal om förbud mot underjordiska kärnvapenprov. Hur man skall handla om detta yrkande inte leder någonstans antydes inte, och det gamla svenska kravet på produktionsstopp finns inte med alls. Det borde det ha gjort. Man kan säga att nedrustningsförhandlingarna — efter de koncentrerade ansträngningar som har gjorts de senaste åren för att åstadkomma ett ickespridningsavtal — nu går in i ett nytt skede. Jag tror det skulle vara värdefullt om vi inför den nya omgång som alltså nu startar försökte dra ut lärdomarna av vad som hittills har skett och i förväg sökte penetrera de konsekvenser som olika ställningstaganden kan komma att få för den svenska säkerhetspolitiken. I det syftet borde vi utforma handlingsnormer som alla kunde enas om. Att ha antagit sådana riktlinjer skulle främja arbetet och underlätta bedömningen av de offer i fråga om svenska intressen som eventuellt kan behöva göras på den allmänna solidaritetens altare. I regeringsdeklarationen görs ett allmänt uttalande om de grundsatser som måste tillämpas i den svenska handelspolitiken. Det mynnar ut i slutsatsen att vi skall arbeta för friast möjliga världshandel och att vi konsekvent skall fasthålla vid och uppfylla förpliktelserna i de avtal och överenskommelser som vi har träffat — bl.a. genom vår anslutning till GATT. Politisk diskriminering, heter det, kan endast godtagas i den utsträckning som den grundar sig på resolutioner som tillkommit i laga ordning inom Förenta Nationerna. Moderata samlingspartiet vill för sin del oreserverat instämma i detta uttalande. Det är bra att regeringen så klart och bestämt tar avstånd från vad socialdemokratiska ungdomsförbundet och andra vänsterradikala kretsar enträget och högljutt yrkar på. Det skulle vara förödande för svensk ekonomi — och därmed bl.a. för svenska möjligheter att över huvud taget göra en insats i världen — om vår utrikeshandel skulle dirigeras efter de känslor och stämningar som mer eller mindre tillfälligt kan råda på vänsterradikalt håll. Det är alltså värdefullt att regeringen här säger mycket bestämt nej. Det är också värdefullt att regeringen 1 deklarationens avsnitt om Europasamarbetet formulerar det svenska villkoret härför på så sätt att åtminstone jag tycker att det låter ungefär som vi alltid har velat formulera det. Det gläder oss att det — äntligen — i detta avseende tycks ha uppstått full enighet. Nu finns tyvärr knappast någon sannolikhet för att det inom överskådlig tid skall öppnas någon möjlighet för vare sig EFTA-länderna i grupp eller något enskilt EFTA-land att vinna inträde på den gemensamma europeiska marknaden. I dag framstår ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete som en mer realistisk handlingslinje och som ett etappmål, vilket i sig självt inrymmer stora värden. Utvecklingen har härvidlag gått snabbt. Den nordiska marknaden är nu för varje enskilt nordiskt land den viktigaste. Den svenska exporten till Norge är värd mer än vår export till USA, Kanada och Australien tillsammans. Till Danmark exporterar vi fyra gånger så mycket som till Sovjet och till Finland mer än till Frankrike eller till Italien. På samma sätt är våra grannländer beroende av oss. Och det beroendet tilltar snabbt. Under 1968 ökade Danmark sin export till Sverige med 13 procent, Norge med 6 procent och Finland med inte mindre än 29 procent. Denna snabba utveckling mot ett fördjupat nordiskt samarbete och mot en mer samordnad ekonomi har naturligen vuxit fram ur gemensamma intressen. Utvecklingstakten förefaller snarare att öka än att avta. Detta är glädjande, men hur mycket samarbete som än fritt kan växa fram mellan olika branschorganisationer, mellan enskilda företag och institutioner måste ändå den önskvärda ekonomiska integrationen i form av en tullunion bli beroende av om den yttre ramen härför kan skapas. De svårigheter som finns är betydande, och tveksamheten är på sina håll stor. Besvärligheterna är dock — kanske — till slut mer av teknisk natur än av politisk. Med rimliga uppoffringar av och god vilja hos alla parter borde problemen kunna lösas på ett sådant sätt att fördelarna för samtliga nordiska länder blir betydande. Vinsterna bör kunna bli så stora, att de ger fullt utrymme för en god kompensation till de näringsutövare som kan drabbas av förluster eller andra svårigheter i samband med tullunionens genomförande. Herr talman! Kammarens ledamöter har nu också att ta ställning till en grupp motioner som rör förhållandena i Biafraområdet i Nigeria. Händelseutvecklingen i Nigeria under de senaste åren har starkt upprört alla som har fått insyn i den. Motsättningar mellan religioner och stammar har utvecklats till obarmhärtiga krigshandlingar med stupade, vilkas antal nu kan räknas i tiotusental. Vad som särskilt har upprört oss är de lidanden som har drabbat civilbefolkningen, dels genom de ständigt upprepade luftbombningar som företrädesvis tycks insättas mot den oskyddade civilbefolkningen, dels genom den brist på livsmedel och andra vitala förnödenheter som också kräver sina väldiga dagliga tributer i döda. Att vi i en sådan situation måste göra allt vad vi kan för att lämna humanitär hjälp är självklart. Vanskligare är det att avgöra om man verkligen kan nöja sig med detta. Ingen vill förneka att svårigheterna att komma till rätta med konflikten är stora. De skildras ingående och såvitt jag kan förstå alldeles korrekt i regeringens nyss upplästa deklaration. Där görs också den bedömningen att initiativ av politisk innebörd i Nigeriakonflikten, allså med syfte att få slut på denna konflikt, skulle strida mot den politiska viljan hos en överväldigande majoritet av afrikanska stater och av dessa uppfattas som ett antiafrikanskt ståndpunktstagande. Detta är nog också riktigt, men det kanske är en risk som vi borde kunna ta. Vi har inga koloniala belastningar och kan knappast bli beskylida eller misstänkta för några biavsikter om vi skulle hävda att rent mänskliga skäl kräver alla slag av insatser och även kräva sådana för att få ett slut på det meningslösa dödandet i Biafra. För det är väl inte meningen att vi skall ställa särskilt låga krav just på afrikaner? Svenska folket har bevittnat hur representanter för den svenska regeringen offentligt har riktat anklagelser mot USA för dess verksamhet i Viet nam, anklagelser som har gått långt utöver Förenta nationernas officiella ståndpunkt i den frågan. Skall man då inte ens kunna tala om internationella insatser för att återvinna fredliga förhållanden i Nigeria? Den humanitära hjälpen är viktig och självklar, men den kan inte få avskärma verkligheten eller vara en ursäkt för oss att försumma det långt viktigare kravet att göra den hjälpen obehövlig. Det är omvittnat från vederhäftigt håll att den biafranska ibobefolkningen är fast övertygad om att den blir dödad om den inte kan försvara sig och att den därför inte kan väntas att ge upp. Även om den föreställningen skulle vara helt felaktig — vilket den sannolikt är — så hjälper det knappast så länge vederbörande själva hyser den, och då förefaller ingen militär lösning trolig eller ens acceptabel för man kan väl inte godta en formlig folkutplåning. Regeringsdeklarationen förklarar alldeles bestämt att konflikten i Vietnam endast kan lösas med politiska medel. Hur vet man att det inte är på precis samma sätt i Nigeria? Vi kräver därför från moderata samlingspartiet att regeringen skall i samråd med övriga nordiska länders regeringar diskutera alla medel att finna lämpliga former för insatser som kan återvinna fredliga förhållanden i Nigeria.

Herr talman! En utrikesdebait i den svenska riksdagen kan karakteriseras med de två orden tack och tyvärr. Vi är uppriktigt tacksamma för den enighet som råder i utrikespolitiskt avseende i vårt land, men vänder vi blicken mot det internationella fältet måste vi tyvärr konstatera att motsättningarna består, att spänningen inte avtagit och att orosmolnen hopats. Överläggningarna inom vårt eget land — jag vill knappast använda det hårda ordet debatt — kännetecknas av en god samförståndsvilja. Om meningsmotsätt ningar någon gång förekommit har det endast varit fråga om nyanser, knappast att beteckna som mera än krusningar på ytan. Trots enigheten fyller debatten i utrikespolitiska frågor en viktig uppgift. Det gäller att komma fram till de för vårt land bästa besluten. Om denna enighet skall bestå är det betydelsefullt att man inte låter ovidkommande inrikespolitiska faktorer styra de utrikespolitiska besluten. Det finns dock meningsriktningar — även om deras anhängare är fåtaliga som inte aktar för rov eller inte förstår att iaktta det omdöme och den varsamhet som erfordras vid handläggning av utrikespolitiska frågor. Sverige måste vid olika tillfällen åta sig avsevärda förpliktelser. Men har vi valt vägen att trots vår frihet från militära allianser på allt sätt deltaga i det internationella samarbetet, måste vi också ta konsekvenserna av vårt deltagande. Våra förpliktelser har ofta varit av ekonomisk art. På den internationella valutamarknaden har det t.ex. varit nödvändigt att försöka skapa stabilitet, och Sverige har deltagit i det arbetet. Jag tror inte att demonstranterna mot Forestakonferensen begrep vad frågorna egentligen gällde, eftersom de kastade ut slagordet »Wickman säljer Sverige». Sverige har alltid haft respekt för ingångna avtal och hävdat att de stadgar som gäller i de internationella organisationerna skall följas. Vid flera tillfällen har ställningstaganden inom de internationella organisationerna fått kritik både från andra länder och från vissa grupper inom vårt eget land, därför att vi strikt följt de stadgor som funnits. Det har t.ex. gällt röstningar i Förenta nationerna i olika frågor. Jag tror dock att för var och en som verkligen sätter sig in i problemet står det klart att de svenska ställningstagandena inte varit felaktiga. Den svenska respekten för gällande regler är också i överensstämmelse med vår alliansfria politik. Så länge vi kan påvisa att vi följer internationella överenskommelser, har vi en lätt försvarbar ställning. Går vi däremot in på tyckandets linje utan att ta hänsyn till de fakta som föreligger, då blir det svårt att driva svensk utrikespolitik. Vad jag nu sagt, herr talman, är endast ait den utrikespolitiska linje vi hittills följt också bör följas i framtiden. Det kan vara värdefullt för regeringen att känna med sig att den dominerande delen av svenska folket står bakom vår hittills förda utrikespolitik och att de extrema grupper som kritiserar utrikespolitiken icke representerar svenska folket utan endast en försvinnande liten minoritet inom vårt land. När jag kommer till ordet tyvärr som så ofta får uttalas i världspolitiken, vill jag i första hand säga några ord om universaliteten i Förenta Nationerna, fredsorganisationen som bör ta hand om de internationella problemen. Det har varit en svensk strävan, inte minst från Dag Hammarskjölds sida, att få största möjliga anslutning till Förenta Nationerna. Detta har i stor utsträckning lyckats, i det att 126 länder nu är medlemmar av världsorganisationen. Jämfört med det gamla Nationernas förbund har FN lyckats betydligt bättre i detta avseende. Nationernas förbund hade aldrig en sådan anslutning. På grund av kolonialvälden och andra omständigheter var det en stor del av världens befolkning som inte deltog i organisationens arbete. Av andra orsaker var t.ex. Amerikas förenta stater inte med. Om man räknar antalet medlemsstater i FN är resultatet rätt tillfredsställande, men räknar man jordens befolkning, kommer ett tyvärr igen. Frågan om Kinas representation har inte kunnat lösas, och därför står fortfarande en sjättedel av jordens befolkning utanför FN. Detta är givetvis en allvarlig svaghet för den internationella fredsorganisationen. I vårt land tror jag inte det finns några delade me ningar om Kinas representation. Peking-Kina måste komma med i FN, det är vår bestämda strävan. även om man inte gillar det kommunistkinesiska styrelseskicket, bör man observera att medlemsskap i FN inte förutsätter något visst styrelseskick. Det villkor som uppställs är att ett land för att bli medlem skall vara fredligt sinnat. Frågan om Kinas representation i FN förefaller att ha helt kört fast. 1965 var röstsiffrorna i FN 47—47, men sedan dess har röstsiffrorna ändrats, så att det vid senaste generalförsamlingen var 44 för och 57 emot samt 23 nedlagda röster. Jag tror inte att denna fråga kan lösas på annat sätt än genom någon form av paketlösning. Jag har tidigare uttalat att syftet borde bli att både Fastlands Kina och Formosa blir representerade i FN. Förutsättningen för att alla länder skall kunna bli medlemmar i FN är givetvis att de är fria och självständiga. Även om stora framsteg nåtts på detta område är det dock förvånande att kolonialsystemet fortfarande existerar. Att hålla kolonier strider mot alla grundläggande frioch rättigheter och står inte i överensstämmelse med konventionen om de mänskliga rättigheterna. Både i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och i den om medborgerliga och politiska rättigheter står i första artikeln inskriven alla folks rätt till självstyrelse. När jag talar om kolonier är det givetvis i första hand de portugisiska besittningarna Angola och Mocambique som jag tänker på. Handelsministern har vid flera tillfällen förklarat hur svårt det är att vidta åtgärder mot Portugal i EFTA, och jag skall inte proponera på ytterligare åtgärder just nu. Men Sverige bör vid varje tillfälle som bjuds reagera mot Portugals oförsvarliga afrikapolitik. Jag anser att en utrikespolitisk debatt i den svenska riksdagen inte bör passera utan att ett sådant övergrepp mot länder som borde vara fria påtalas. Det kan också ifrågasättas om inte Sovjetunionens överfall på Tjeckoslovakien och dess hot mot andra självständiga länder är en form av kolonialism. Det är glädjande att konstatera regeringens bestämda fördömande, bl.a. i årets remissdebatt och i utrikesministerns tal i Förenta Nationernas generalförsamling förra året, av Sovjets överfall på Tjeckoslovakien. Eftersom det talats så mycket om denna fråga det senaste året skall jag inte beröra den vidare just nu, men den får inte glömmas bort. Det finns en mänsklig benägenhet att mest uppröras över de händelser som just nu är aktuella men glömma bort orättvisor som skett tidigare. Diktatur i varje form måste fördömas, antingen den är av grekisk, spansk, portugisisk, sovjetisk, kubansk, kinesisk eller annan art. Ett av de mest svårlösta problemen i världspolitiken är hur stridigheterna i Mellersta Östern skall kunna biläggas. Kan inte en rimlig överenskommelse åstadkommas mellan arabländerna och Israel, kommer situationen i denna del av världen alltid att utgöra ett hot mot freden. När jag talade om rimlig överenskommelse menade jag att ståndpunkterna är så oförenliga att eftergifter från båda sidor måste förutsättas, om man skall kunna komma fram till fredliga samlevnadsvillkor. Hur hårda motsättningarna än är, måste det betecknas som glädjande att båda parterna uppenbarligen respekterar Gunnar Jarrings försök att åstadkomma en varaktig fred eller åtminstone ett tillstånd där krigshandlingar inte förekommer. Vi nödgas tyvärr konstatera att striderna i Vietnam fortfarande är ett av de mest brännande problemen i världspolitiken. Sedan förra årets utrikesdebatt kan vi dock konstatera att vissa framsteg gjorts i det att förhandlingar kommit till stånd. Det ter sig för en utomstående obegripligt att proceduroch prestigebetonade frågor kunnat fördröja förhandlingarna i Paris så lång tid, men efter dessa preludier har ett verkligt förhandlingsarbete dock nu kommit till stånd, även om man för dagen knappast kan påvisa några märkbara framsteg. Utan att lasta någon av de i striderna inblandade parterna måste man beklaga att striderna inte avtagit i väntan på det fredsslut vi hoppas skall komma utan snarare trappats upp. Om konflikten i Nigeria säger regeringsdeklarationen att den snart går in i sitt tredje år och att det är ytterst beklagligt att en lösning av denna tra . giska konflikt hittills inte kunnat åstadkommas. Det sägs också att det tyvärr inte kan förnekas att möjligheten att finna en lösning för dagen ter sig mycket mörk. Den bedömningen kan jag instämma i, den innehåller ju ännu ett tyvärr. Eftersom Förenta Nationernas stadgar och flertalet av de afrikanska staternas ställning inte möjliggör ett ingripande i själva striden måste våra hjälpåtgärder inriktas på all den humanitära hjälp som vårt land kan ge. Jag vill dock tillägga att även om vi inte ser någon möjlighet att direkt ingripa i konflikten just nu bör alla vägar hållas öppna om båda parter med samtycke från de afrikanska staterna begär medling genom Förenta Nationerna. Vad så angår kraftverket i Cabora Bassa delar jag uppfattningen att det avgörande är om elkraften kan väntas komma Rhodesia till godo och att full klarhet knappast föreligger i detta avseende. Regeringen bör därför göra en ingående undersökning och snarast underrätta den allmänna opinionen om förhållandet. Det är dock ganska lång tid sedan denna fråga behandlades på den socialdemokratiska partikongressen — jag tror det var i juni månad 1968 — och det hade kanske funnits möjligheter att göra ytterligare undersökningar, och så bör ske. Det vore ytterst beklagligt om dessa kraftresurser, som delvis kommer att ställas till Sydafrikas förfogande, ytterligare stärker den apartheidregim som vi i vårt land i högsta grad ogillar. Det vore naturligtvis också föga tillfredsställande om de skulle stärka diktaturen i Portugal och överväldet mot Mocambique. Herr talman! Från de världspolitiska stridigheterna, som jag endast kortfattat har berört i några avseenden, skall jag nu fortsätta mitt anförande med frågor som visserligen innehåller problem men som dock till skillnad från de övriga syftar till fredligt och uppbyggande arbete. Jag skall något beröra de nordiska problemen. Den starka gemenskapen mellan de nordiska länderna under senare årtionden har ytterligare befästs genom Nordiska rådets tillkomst, genom samarbete i Förenta Nationerna och Europarådet samt genom ministerkonferenser och andra samråd. Detta samarbete och dessa samråd bör givetvis fortsätta och gärna utvidgas. Det är inte säkert att de nordiska länderna i alla frågor kan komma fram till samma ståndpunkt, men även om så inte är fallet bör man dock kunna samråda i viktiga frågor. Jag vill rikta en bestämd anmärkning mot regeringens handläggande av frågan om Nordvietnams erkännande. Jag har inte uttalat mig mot själva erkännandet, men i en så omstridd och betydelsefull fråga hade det i högsta grad varit på sin plats att ett nordiskt samråd förekommit innan ett av länderna fattade beslut i frågan. Att bara, som utrikesministern sade, meddela de övriga nordiska länderna vittnar inte om gott samarbete, och det var dessutom tämligen onödigt då dessa länder liksom utrikesnämndens ledamöter ändå kunde läsa om beslutet i dagstidningarna innan de haft någon möjlighet att säga sitt ord i frågan. Det bör också understrykas att ett nordiskt samarbete i största möjliga utsträckning bör förekomma i fråga om hjälpverksamheten till Biafra och eventuellt andra åtgärder för att om möjligt få till stånd fredliga förhållanden i den delen av världen. Det just nu mest aktuella i det nordiska samarbetet är givetvis frågan om ett utvidgat ekonomiskt samarbete. Mellan de båda världskrigen gjorde sig som bekant protektionismen starkt gällande. Flertalet länder försökte med tullar och andra medel att skydda sitt eget näringsliv utan att beakta att deras egen export utsattes för samma sak från andra länder. Allt starkare krav restes på att handeln skulle liberaliseras, och den första internationella överenskommelse som kom till stånd var GATT-avtalet i början av 1950-talet. Nästa försök blev att bilda ett västeuropeiskt = frihandelsområde, vilket emellertid misslyckades. I stället tillkom EEC och EFTA. Utöver dessa avtal har ju också en rad bilaterala avtal träffats, avsedda att medge en friare handel. Sverige har varit positivt till alla dessa = liberaliseringssträvanden och i flera fall spelat en mycket aktiv roll vid avtalens tillkomst. Det är därför naturligt att vårt land med intresse tar del av förslag som avser ett utvidgat ekonomiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Det synes dock vara på sin plats att något varna för alltför högtflygande planer på detta område. Först och främst måste vi beakta de omständigheter som föreligger vid debattens början. Det gäller ett samarbete mellan länder som helt avskaffat tullarna sinsemellan. Det gäller ett samarbete mellan länder som politiskt står varandra mycket nära men av vilka två tillhör NATO och två står utanför denna organisation. Danmark och Norge har valt att tillhöra NATO och blir givetvis vid en konflikt delaktiga av de fördelar detta kan ge och måste samtidigt fullgöra de förpliktelser det medför. Detta måste iakttagas vid all diskussion om beredskapsförsörjningen, som är en av de centrala frågorna i hela detta sammanhang. Sverige kan inte enligt min uppfattning t.ex. skära ned sin livsmedelsförsörjning till en sådan nivå att den inte räcker till vid en eventuell avspärrning. Jag vill emellertid betona att det finns mycket att vinna på ett vidgat nordiskt ekonomiskt samarbete, i synnerhet på det produktionstekniska området. För närvarande föreligger endast den preliminära rapport som den s.k. ämbetsmannakommittén lade fram i januari, och den är inte särskilt preciserad. Arbetet fortsätter emellertid, och efter vad jag förstår bedrivs det, som sig bör, med all skyndsamhet. Jag anser det dock felaktigt att, som Danmark föreslagit, fastställa ett visst datum för principöverenskommelser. Skall man verkligen lägga en solid grund för ett nordiskt samarbete får det inte bli något hastverk, utan då skall alla frågor grundligt diskuteras, och när man kommit fram till för alla deltagande länder acceptabla beslut kan man skrida till handling. Tidigast till sommaren lär det därför bli möjligt att få en öÖöverblick av situationen i dess helhet. Mitt allmänna intryck är i alla fall att det bör finnas tämligen goda förutsättningar för att man skall kunna komma fram till ett för alla parter godtagbart resultat. I samtliga de fyra länderna tycks nu finnas en viss grogrund för att det skall kunna växa fram en enhetlig uppfattning om vad som är önskvärt och möjligt att åstadkomma. Någorlunda enighet inte bara mellan länderna utan också inom länderna är säkert också en förutsättning för att Nordekplanen skall kunna föras i hamn. I likhet med vad som framhölls av många talare under Nordiska rådets session här i början av månaden tror jag att det finns störst chans att lyckas, om opinionen får mogna fram utan att man sätter ytterligare tidspress på utredare, förhandlare och politiker. Det behövs en omfattande information och diskussion om en så komplicerad och avgörande fråga. Går man fram för fort, riskerar man lätt att bli missförstådd både i våra egna länder och utanför våra gränser. Även om man alltså kan hysa en viss försiktig optimism om att det skulle kunna gå att komma fram till ett för alla parter godtagbart resultat, måste man naturligtvis vara på det klara med att det är en rad ytterst svåra frågor som vi får ge oss i kast med. Det förefaller troligt att man kan komma fram till den paketlösning som nämnts, där fördelar och nackdelar skulle kunna balansera varandra. Debatten om Nordek har fått en start, som inte är enbart lycklig. Den har koncentrerats alltför mycket till att lösa de danska jordbruksproblemen. Jag förstår helt de danska synpunkterna, och jag respekterar i högsta grad att Danmark kämpar för sitt jordbruk, men jag ser mycket små möjligheter till att den frågan skall kunna lösas genom Nordek. Det är önskvärt att i den mån diskussioner i frågan kan förekomma under detta utredningsstadium också en rad andra betydelsefulia områden blir debatterade. Vilka våra samarbetssträvanden än är här i Norden bör vi givetvis inte släppa ur sikte att vi önskar ett vidgat europeiskt samarbete. Vår önskan har länge varit att få någon form av handelssamarbete med EEC. Våra önskemål bör givetvis inte sluta med europeiskt handelssamarbete, utan vår handel bör vara så livlig som möjligt med länderna öÖsterut och med Amerikas förenta stater. En nyhet i regeringsdeklarationen är att det nämns att den svenska regeringen i EEC-huvudstäderna i början av året ånyo har erinrat om att dess ansökan från juli 1967 innebär att regeringen, under den självklara förutsättningen att vår neutralitetspolitik kan fullföljas, kan tänka sig medlemskap i EEC. Det är att hälsa med tillfredsställelse att en sådan framställning har gjorts igen och att frågan vid olika tillfällen aktualiserats. Ju längre handeln fortsätter i de spår den kommit in på nu, med skiljaktigheterna i fråga om EEC och EFTA, desto djupare blir dessa spår och desto svårare blir det att åstadkomma en verklig europeisk handelsfrihet. Herr talman! Medan vi arbetar intensivt för ett vidgat europeiskt samarbete och ett nordiskt samarbete, skall vi naturligtvis inte glömma bort att vidga kontakten med nya länder, länder som vi brukar benämna u-länder. I vissa fall har det framförts att samarbete inom i-länderna skulle kunna medföra nackdel för u-länderna. Jag tror inte att den uppfattningen är riktig, ty ett samarbete mellan två eller flera länder behöver inte rikta sig mot något annat land utan kan i och för sig innebära en fördel för de samverkande parterna. Vi skall naturligtvis inte glömma bort att på allt sätt fortsätta med vår u-hjälp, både i handelsavseende och i fråga om u-hjälpen på annat sätt. Det har ju blivit en förbättring med den plan som fastlades förra året, och anslagen har räknats upp med 25 procent. Totalt innebär det en ökning från 504 miljoner kronor innevarande budgetår till 634 miljoner budgetåret 1969 795. Det är självfallet att ökningarna blir så pass stora nu beroende på att det socialdemokratiska partiet har visat en sådan anmärkningsvärd tröghet tidigare i fråga om att höja anslagen. Vi hoppas inom den meningsriktning som jag företräder att enprocentmålet skall kunna nås snabbare. Finns det någon möjlighet därtill, bör man på allt sätt beakta vad man kan göra i det fallet. Vidare vill jag, herr talman, nämna något om Biafra. Den fruktansvärda tragedi som har utspelats i Biafra har upprört hela världsopinionen. Jag vill i detta sammanhang bara visa på att den enighet som har varit så stor i utrikespolitiskt avseende tyvärr inte kommit till uttryck i det utlåtande i Biafrafrågan som vi nu behandlar. Jag beklagar i högsta grad att de socialdemokratiska ledamöterna i utrikesutskottet har visat sådan ovillighet till samarbete när det gällt att få ett uttalande i Biafrafrågan. Jag tror att förutsättningar hade förelegat för att vi också i det utskottsutlåtandet nått enighet, om vi hade mötts av större samarbetsvilja från de socialdemokratiska utskottsledamöterna.

Ger man sig på den stora uppgiften att göra en kartläggning över svensk utrikespolitik, får man inte stanna vid bara de frågor som har berörts i moderata samlingspartiets motion. Det är anledningen till att vi från centerpartiets sida inte har kunnat ställa oss bakom den motionen. Utskottet har ju nu kommit fram till en skrivning som medfört att det endast föreligger en blank reservation till utrikesutskottets utlåtande nr 2, men jag har velat redovisa anledningen till att centerpartiet inte velat stödja motionen på det sätt som moderata samlingspartiet hade önskat.

Herr talman! Regeringsdeklarationens huvudlinjer beträffande vår utrikespolitik är inte några nyheter, och i detta konstaterande ligger det ingen kritik. Svensk utrikespolitik kan inte ändras i takt med Parismodet. Det sägs att Sverige vill föra en utrikespolitik som först och främst inne bär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att just denna formulering används i deklarationen och inte endast termen neutralitetspolitik. Denna kan nämligen leda till missförstånd, bl.a. på grund av den jämförelse som kan göras med en del fjärran länder som kallar sig neutrala men minst av allt är det. För det andra sägs i deklarationen att vi bör handla så att vi inte ger upphov till förväntningar på ena hållet eller farhågor på det andra att Sverige i ett givet läge, ens under starkt yttre tryck, skulle sluta upp på ena sidan i fall av krig. Det är en gammal bra formulering. För det tredje innebär vår utrikespolitik inte en åsiktsneutralitet. Demokratins ideal och värderingar är grundvalen för våra ställningstaganden, hävdas det. Dessa tre linjer kompletteras med en fjärde när det gäller att dra konsekvenserna av vad man vill. Det påpekas att särskild hänsyn ofta måste tas när det gäller Sveriges förbindelser med främmande makt. Det är ett riktigt konstaterande. En rad praktiska och psykologiska problem uppstår, då vi skall förverkliga vår utrikespolitik. Jag skall begränsa mitt anförande till att just med utgångspunkt från dessa huvudlinjer helt kort kommentera några av de aktuella problem som möter Sverige. Punkt 1. Nära våra gränser har vi ett slumrande storpolitiskt problem: det delade Tyskland och det delade Berlin. Alla vet att delningen inte är frivillig. Att den fortfarande består, beror på spänningen mellan stormaktsblocken. Sovjet vågar eller vill inte släppa sitt grepp om Östtyskland. Östtyskland har lika litet som övriga öststater det som vi menar med demokratiska frioch rättigheter. Även detta förhållande innebär att det finns en krutdurk nära våra gränser. Eftersom Tysklands delning ingår som en bricka i maktspelet, är det omöjligt att i den nu föreliggan de situationen tänka sig att Sverige skulle diplomatiskt erkänna Östtyskland. Regeringen har intagit samma ståndpunkt. Jag hoppas att det inte är nödvändigt att erinra om den, men man vet ju aldrig. Stockholms arbetarkommun kan få ett ryck så att det drar i tåtarna i utrikesdepartementet. Sveriges alliansfria utrikespolitik kan inte förhindra oss att djupt beklaga det rådande läget i Tyskland. Det är orimligt att tyska folket skall förvägras återförening. I längden kommer knappast det rådande tillståndet att kunna upprätthållas. Frågan är bara hur starka spänningarna kommer att bli innan något händer. I detta fall berörs Sveriges läge, och därmed kommer jag in på den andra punkten. Punkt 2. Maktbalansen i Europa har inte undergått någon radikal förändring i och med krisen i Tjeckoslovakien. USA respekterade den ryska maktsfären under denna kris liksom vid den ungerska krisen 1956. En viss försämring i Sveriges säkerhetspolitiska läge har dock inträffat. Utsikterna att nå ytterligare avspänning i Europa har starkt försämrats. Det finns riskmoment som tyder på att utvecklingen möjligen — jag understryker ordet möjligen — går i riktning mot en mer uttalad försämring. Enligt alla tillgängliga rapporter är rumänerna fortfarande oroliga för sitt läge, och jugoslaverna intar en inte minst folkpsykologiskt sett mycket skärpt beredskap. Vår utrikespolitiska linje kan inte vara skäl för att låta bli att uttala vår oro inför läget och dess risker. Sverige har inget uppdrag att reda upp stormakternas affärer, men vi har med tanke på vad vi i värsta fall kan råka ut för ett i högsta grad berättigat intresse att upprätthålla en opinionsmässig bevakning. En del bedömare utomlands anser det inte uteslutet att NATO-länderna i ett skärpt läge kan komma att bedöma riskerna för nya sovjetiska framstötar som så stora att en förebyggande åtgärd är nödvändig. Man har nämnt invasion av Österrike eller något annat land. Det spekuleras också i att Sovjet för att avbalansera ökad aktivitet från NATO:s sida i Nordkalottområdet skulle kräva basering av ryska trupper i norra Finland. Här i Sverige hoppas givetvis alla att dessa bedömares exempel skall visa sig vara verklighetsfrämmande, och det är inte på grund av att de är sannolika som jag har nämnt dem. Jag har nämnt dem för att visa en annan sida av problemen för vår utrikespolitik i fråga om den europeiska situationen. Det är för ett neutralt land särskilt angeläget att ha en psykologisk beredskap för oväntade händelser. I den beredskapen ingår som ett väsentligt led att politiker och utrikesexperter deltar i en debatt som klargör för svenska folket att vi inte kan slå oss till ro med konstaterandet att »det kan aldrig hända här». Svenska folket måste vänja sig vid utrikespolitiska överväganden även beträffande länder som ligger oss närmare än Afrika och Asien. Debatten kan dämpa eventuella chockverkningar vid annars överraskande händelser. Svenska folket är troligen inte särskilt lättskrämt, men vi har i vissa avseenden en mer utsatt position än många andra, och det är därför den psykologiska försvarsberedskapen även i detta avseende har väsentlig betydelse. Även ur en annan synpunkt finns det anledning att diskutera detaljer i vårt lands läge, allteftersom situationen förändras. Stormakterna måste fås att ta det som något fullt rimligt att vi i en utrikespolitisk debatt berör skilda oroshärdar som finns i vår egen omgivning. Visst är det väsentligt vad som händer i Vietnam, Rhodesia och Latinamerika; det är fråga om djupt mänskliga tragedier och det påverkar det allmänna mellanfolkliga förhandlingsklimatet. Men ett alliansfritt folk har också berättigade krav på sina politiker att analysera det som ligger närmare inpå knutarna. Någon har konstaterat att situationen i världen har blivit så komplicerad på grund av att vargarna absolut vill ha garantier för att lammen inte överfaller dem. Det svenska neutrala lammet kan dock inte bli så snällt att det låter bli att diskutera vad vargarna kan komma att hitta på. En psykologisk debattberedskap ingår därför som en väsentlig del i ett alliansfritt folks utrikespolitiska hållning och som ett väsentligt led i den psykologiska försvarsberedskapen. Jag hoppas att regeringen inte har annan mening. Skulle den ha det, är det angeläget att få besked. Så till den tredje punkten, På tal om den europeiska situationen och det europeiska inflytandet på världspolitiken säger regeringen i deklarationen följande: »Vad vi främst vill slå vakt om i det europeiska arvet är demokratin och toleransen.» Det är en bra precisering. Alla hoppades att t.ex. rasförföljelserna skulle ta ett slut efter den fascistiska och nazistiska eran, men så blev inte fallet. Nya vågor av intolerans har vällt över världen efter andra världskriget. I USA har kommittén mot s.k. oamerikansk verksamhet ibland låtit sitt arbete urarta till ren människojakt. Rasintoleransen lever fortfarande friskt med Klu Klux Klan som en liten men skrämmande skamfläck. Men i USA finns starka krafter i nationens ledning som arbetar i toleransens tecken och vill skapa ett bättre läge. I Sovjetunionen har tyvärr däremot intoleransen stundom satts i system och ingår som ett led i den härskande regimens verksamhet. Politiskt misshagliga personer kastas i fängelse eller deporteras till s.k. arbetsläger. På samma sätt är det på många andra håll i Europa och i andra delar av världen. Rasdiskrimineringen i Afrika är därvidlag bland det mest skrämmande. Oftast är det färgade som blir förföljda av vita, men i vissa fall förföljs också vita av färgade, och ibland står färgad mot färgad. Antisemitismen har tagit ny fart, i en del fall på grund av de politiska motsättningarna mellan Israel och arabstaterna. I det sammanhanget drar man sig inte för de mest orimliga manövrer, Vid konferensen i Teheran år 1968 om de mänskliga rättigheterna begagnade sig arabstaterna av krisen i Mellanöstern och lät en stor del av tiden upptas av utfall mot Israel. Höjdpunkten i detta politiska spel, som inte hade med konferensens ämne att göra, var när några av de länder som trampar på de mänskliga rättigheterna mest brutalt — Saudi-Arabien, Sudan och Spanien — lade fram en resolution, som gick ut på att FN skulle tillsätta en speciell kommitté för att undersöka Israels s.k. brott mot just dessa rättigheter. Man kan inte undgå reflexionen att nationellt självbedrägeri kan ta de mest egendomliga former. Under senare år har försök gjorts att utvidga området för de okränkbara mänskliga frioch rättigheterna genom att få FN att anta en konvention mot religiös ofördragsamhet. FN:s ekonomiska och sociala råd föreslog år 1967 att FN skulle anta just en sådan resolution. Kriget mellan Israel och arabstaterna omöjliggjorde detta. Arabstaterna uppfattade konventionen som i någon mån vänlig mot Israel och judarna i allmänhet och blev därför motståndare till den. Man fick med sig en del andra afroasiatiska stater. Östländerna hade hela tiden varit föga entusiastiska och handlade därför gärna på en rent negativ linje. Inte heller förra året var det möjligt att få en realbehandling i FN av denna konvention. Jag utgår från att regeringen tar till vara alla möjligheter att verka för att FN verkligen antar en sådan konvention. Vid en konferens som hölls här i riksdagshuset för en månad sedan och som var anordnad av Sveriges kristna socialdemokratiska förbund, folkpartiets kristet-sociala råd och centerpar tiets kulturdelegation konstaterade man bl.a., att fr.o.m. kriget 1967 mellan araberna och Israel har »den sovjetiska antiosionistiska kampanjen mer och mer antagit en tydligt antisemitisk karaktär». Uttalandet fortsätter: »Enligt sovjetiska talesmän innehar judarna höga poster i Sovjetunionen. Detta är emellertid en fråga om undantagsfall. Judarna har praktiskt taget helt försvunnit ur diplomatin, de högre posterna inom allmän tjänst och den politiska apparaten — områden där de efter revolutionen spelade en mycket framträdande roll. Den berättigade oron för den judiska minoritetens ställning gäller numera inte bara Sovjetunionen utan även Polen och Tjeckoslovakien.» Den vädjan denna konferens framförde till de berörda regeringarna att sluta med kampanjen mot judarna är i hög grad berättigad. Vår utrikespolitiska linje kan inte hindra oss att reagera när toleransen trampas under fötterna i andra länder. Jag skall inte mer utveckla denna tanke. Fru Segerstedt Wiberg kommer att ytterligare diskutera dessa saker. Det finns däremot anledning för mig att erinra om den intolerans som håller på att breda ut sig i vårt eget land. Den kan nämligen få följder för våra möjligheter, att driva en alliansfri utrikespolitik,. Gång på gång görs i Sverige försök att tysta ned motståndare, förhindra yttrandefriheten både hos enskilda och hela meningsriktningar. Man ockuperar en sammanträdeslokal, man vrålar ner motståndare. Denna intolerans är ett beklagligt inslag i dagens Sverige. Det blir allvarligt om den skulle färga av sig på vårt umgänge med andra nationer. Vi kan inte upprätthålla förbindelser enbart med de länder vars regimer vi känner samhörighet med. Förutsättningen för det mellanfolkliga samarbetet är att just genom förbindelser med oliktänkande, kanske aggressivt och fientligt inställda stater, genom för handlingar uppnå ett läge som kan leda till samförstånd och vidmakthållande av freden. Ur folkpsykologisk synpunkt är det därför av stor betydelse att de politiska partierna i vårt land här verkligen uppträder enigt mot alla försök att aktualisera andligt förtryck och munkavlementalitet. De är avskyvärda inslag i vårt inrikespolitiska liv, men kan också få förödande verkningar på våra möjligheter att medverka i det mellanfolkliga samarbetet. Regeringen borde begagna tillfället att i dag kommentera konsekvenserna av intoleransens utbredning i den svenska debatten beträffande vår utrikespolitik, Så en parentes. Enligt uppgift lär Sovjetunionen ha börjat störa utländska radiosändningar, som med avsikt skall försöka nå inom Sovjets gränser, och det är ett verkligt svaghetstecken. Nu har det hörts rykten om att den svenska regeringen skulle ha planer på att när det så småningom blir TV-satelliter — och detta dröjer väl inte så länge — censurera och utestänga vissa sändningar som ur regeringens synpunkt inte skulle vara lämpliga och som väl den svenska allmänheten inte skulle få ta del av. Jag hoppas att regeringen i dag effektivt kan bemöta dessa rykten. Den fjärde punkten som jag vill kommentera mot bakgrunden av regeringens deklaration gäller Biafra. Socialdemokraternas handlingssätt i utrikesutskottet då vi behandlat Biaframotionerna är omöjligt att försvara. Det var ett rent övergrepp. Jag skall inte gå närmare in på den saken, eftersom utrikesutskottets vice ordförande herr Lundström kommer att ta upp detta. Det skall bli intressant att höra vad utskottets ärade ordförande herr Geijer kommer att anföra till sitt försvar. Bakgrunden till motionen om Biafra är de upprörande händelser som under lång tid utspelats därnere. Tusental och åter tusental har dödats i striderna. Människor dör av svält och umbäranden, civilbefolkningen bombas. Någon samförståndslösning ser inte ut att vara i sikte. De svenska socialdemokraterna har här gripits av något slags handlingsförlamning. Visst är det svåra problem. Visst kunde en avvaktande attityd under katastrofens tidigare skeden vara förståelig, men nu har situationen under lång tid varit så allvarlig att det inte är försvarbart att nöja sig med de försök som regeringen hittills har gjort att undersöka möjligheterna att påskynda ett stoppande av dödandet. Jag noterar med intresse att den danska regeringen upplever situationen på samma sätt som vi inom oppositionen gör och har uttalat sig för förnyad prövning av möjligheterna att göra en insats. Den engelska debatten visar också på att den engelska opinionen, som ju på ett särskilt sätt är berörd, nu kräver åtgärder. Socialdemokraterna räknar på fingrarna om det kan finnas majoritet i säkerhetsrådet för en aktion. Det är inte särskilt sannolikt att det finns en majoritet. Men vad är det som säger att man inte skall försöka bidra till att skapa opinion även om man inte i första omgången kan räkna med majoritet? FN:s stadga och praxis visar att det finns möjligheter att ta upp ärenden av denna karaktär i FN. Sydafrikas och Portugals raspolitik har ju t.ex. kunnat behandlas. Det hela är en fråga om politisk vilja. Orsaken till utrikesministerns orörlighet i inställningen till Biafra är tydligen att han har bundit sig hårt vid den ståndpunkt majoriteten av de afrikanska staterna just nu intar. Utrikesministern bortser från att stater som Tanzania och Zambia, som vi i regel har ganska lätt att förstå och känna samhörighet med, har erkänt Biafra som självständig stat. Utrikesministern bortser från att de ohyggliga lidandena framtvingar krav på extraordinära åtgärder. Jag uppmanar regeringen att tillsammans med övriga nordiska regeringar verka för ökade hjälpsändningar. En samordning av hjälpsändningarna behövs. President Nixon har tillsatt ett särskilt organ, som skall söka medverka just på detta område. Jag vädjar till regeringen att i positiv anda pröva de förslag som i det sammanhanget kan framkomma. Den amerikanska regeringen har tagit detta initiativ uppenbarligen mot bakgrunden av att en allt starkare opinion i den amerikanska kongressen, under senator Edward Kennedys ledning, kräver aktivare insatser. Man kräver emellertid inte bara en ökning av hjälpsändningarna och en effektivisering av dem, utan bakom skymtar också behovet av åtgärder för att om möjligt få slut på orsakerna till den katastrofala situationen. Jag uppmanar regeringen att tillsammans med de andra nordiska regeringarna verka för stopp i vapenleveranserna och att tillsammans med de nordiska regeringarna överväga lämpliga former för att ta upp frågan i FN. Om säkerhetsrådet säger nej, har vi ändå varit med om att skapa opinion. Det är i detta sammanhang som den svenska regeringens bristande handlingskraft lätt kan ge ett felaktigt intryck av vår utrikespolitiska hållning. Man kan få intrycket att uttalandena i regeringsdeklarationen om demokrati och tolerans och mot våld och förtryck inte bör tas på allvar i alla situationer. När tillräckligt många stater — i detta fall afrikanska — intar en omänsklig hållning finns det en något undfallande attityd hos den svenska regeringen. Ett kraftfullare uppträdande från regeringens sida i detta sammanhang skulle på ett värdefullt sätt komplettera den bild vi vill att andra länder skall ha av vår humanitära inställning, grundad i tron på demokrati och tolerans. Den femte punkten rör fredsförhandlingarna i Paris om Vietnam, vilka har mycket svårt att komma någon vart, åtminstone enligt de officiella rapporterna. Tragedin fortsätter. Det är svårt för en utomstående bedömare att veta vilka som är de verkliga problemen. En något större beredvillighet från amerikansk sida att visa god vilja kanske skulle ge resultat. Sverige har en uppgift då freden slutits, nämligen att göra sin andel av återuppbyggnadsarbetet. När detta skall bli möjligt vet vi inte. Beklagligtvis har regeringen uttalat att hjälpen att återuppbygga Vietnam skall ges inom ramen för det vanliga svenska u-landsbiståndet. Jag vill fråga: Är det en slutgiltig ståndpunkt? I så fall beklagar jag det. Den nuvarande militärjuntan i Saigon kan inte gärna tänkas undgå att bli avlöst av någon annan form av regim. Det vore av intresse att få besked om när regeringen ämnar ackreditera en representant i Saigon. Det finns stora intressen att bevaka både nu och för det framtida uppbyggnadsarbetet. Särskilt sedan ackreditering ägt rum i Hanoi skulle det stämma överens med vår utrikespolitiska linje att också ha någon representant placerad i Saigon. Som jag sade är detta framför allt viktigt om vi verkligen vill satsa på att vara med om återuppbyggnadsarbetet. Den sjätte punkten som jag vill kommentera är frågan om Mellanöstern, vilket sannolikt är det farligaste området i världen just nu. Nya våldsamma explosioner är tyvärr långt ifrån otänkbara. Strider och skärmytslingar talar sitt tydliga språk. Hängningar av judar i Irak görs till folknöje, och det är ett fruktansvärt exempel på vad den nuvarande tragiska situationen för med sig. För närvarande tycks det inte finnas några möjligheter för Sverige att göra en särskild insats. Just det förhållandet att en svensk, Gunnar Jarring, är FN-medlare leder till den återhållsamhet som regeringen enligt regeringsdeklarationen finner nödvändig i vissa situationer. Jag instämmer i denna uppfattning. Den sjunde punkten jag vill beröra är icke-spridningsavtalet. De flesta bedömare hade väl hoppats att president Nixon inte skulle vara bunden till tan ken att bygga upp ett nytt antirobotförsvar. Tyvärr visade sig detta vara en felaktig förhoppning. Vi har från vår utrikespolitiska utgångspunkt anledning att djupt beklaga detta. Sovjetunionen började bygga upp ett sådant system, men det borde ha varit möjligt för stormakterna att komma överens om att stoppa denna upptrappning av de militära apparaterna. Redan det faktum att miljardbelopp nu skall satsas för detta ändamål är beklagligt, men än mer oroande är att det tillkommer ett nytt område där man inte lyckas nå en överenskommelse. Det kan mycket lätt leda till nya misslyckanden. Senator Fulbright och andra bedömare har med rätta ställt frågan hur en del stater, som kan tänkas tillverka egna kärnvapen, nu skall ställa sig till icke-spridningsavtalet. Risk föreligger givetvis för att de som har stått och vägt kan ta det amerikanska beslutet som motiv för att dröja med anslutning till avtalet. Det vore mycket olyckligt. Den amerikanska senatens godkännande av avtalet är i och för sig en glädjande handling, men blir kanske inte tillräckligt för att få i gång en positiv utveckling. Regeringen säger i sin deklaration att den överväger att framlägga ickespridningsavtalet för riksdagen. Jag utgår från att det är självklart att utrikesnämnden kommer att höras innan regeringen beslutar sig. Det är väl självklart? Detta är ett exempel på sådana sekretesskäl som regeringen nämner i sin deklaration och som kan hindra helt öppen redovisning. I ett sådant fall bör utrikesnämnden vara rätt plats för överläggningar. Den åttonde punkten som jag vill kommentera är den avskyvärda och förödande portugisiska kolonialpolitiken och förhållanden som hör samman därmed. Den nye portugisiske premiärministern synes ha mjukat upp sin inrikespolitik, men några väsentliga förändringar beträffande Angola och Mocambique har inte inträtt. Han håller kvar järngreppet och vägrar afrikanerna självständighet. Den svenska regeringen bör ta vara på alla möjligheter som finns att i första hand i FN söka påverka Portugal. Skulle en möjlighet också yppa sig i EFTA bör givetvis även den tas till vara. Jag håller med herr Bengtson om detta. Regeringsdeklarationens huvudprincip för handelspolitiken finner jag, med de nyanseringar jag nu angivit i samband med inställningen till Portugal, vara riktig. Jag vill tillfoga att enskilda företag och enskilda medborgare inte kan åläggas att föra en utrikespolitik som går längre än statsmakternas. Det är ett svenskt intresse att kunna driva handel med så många länder som möjligt. Vi måste vårda våra handelsförbindelser åt alla håll även med tanke på möjligheten att fullfölja vår utrikespolitiska huvudlinje. Denna förutsätter ju att vi är oemottagliga för utrikespolitiska påtryckningar om att vi skulle sluta handla med den ena eller den andra staten. Den yttersta konsekvensen av en motsatt inställning såg vi under andra världskriget. Vi vill om möjligt undvika att utsättas för sådana påtryckningar igen om kriget skulle kom Mar; Vi hoppas alla att det skall vara möjligt att i en nordisk ekonomisk union tillgodose en del av det danska jordbrukets intresse att få en vidgad marknad i Norden, men vi måste samtidigt vara oförhindrade att köpa jordbruksprodukter såväl från Östeuropa som från USA. Det är av betydelse inte bara ur affärssynpunkt utan just med tanke på vår utrikespolitik. Vi måste kunna handla med skilda länder. Förhållandet till USA är en specialfråga. Jag vill understryka att det har väsentlig betydelse att vi verkligen kan upprätthålla handeln med USA ur rent ekonomisk synpunkt. Men det är också väsentligt därför att om de europeiska ekonomiska förbindelserna med USA skulle i avsevärd grad minskas kan det påverka USA:s inställning till Europa. Sverige har här inte någon utslagsgivande ställning, men självfallet bidrar vår hållning till den allmänna bild av Europa som USA har. Det finns ett växande krav inom amerikansk opinion att USA mer bör ägna sig åt att sköta sina egna affärer. Den ekonomiska bördan av att upprätthålla militärbalansen i Europa ligger till betydande del på USA. Oförmågan till samverkan på den europeiska kontinenten ökar kravet på USA:s insatser. USA har en stor armé i Västtyskland och en stor flotta i Medelhavet. Detta kostar väldiga summor, och en hel del amerikaner säger att pengarna kunde användas på ett annat och bättre sätt. På ledande håll i USA hoppades man fram till den 21 augusti i fjol att det skulle vara möjligt att trappa ned de militära insatserna i Europa. Efter Tjeckoslovakienkrisen har den kalkylen åtminstone för tillfället slagits i spillror. Vår utrikespolitiska kurs måste presenteras på sådant sätt att vi inte i onödan ger bidrag till de isolationistiska krafterna i USA. Det skulle på ett mycket allvarligt sätt kunna ändra maktbalansen i Europa och därmed öka krigsriskerna. Det vore intressant att höra vilken syn regeringen har på detta problem. Två svar från regeringen är därvid otänkbara, hoppas jag. Det ena är att man inte anser att något problem föreligger. Det andra, lika omöjliga, är att om missuppfattningar finns i USA om Sveriges hållning så är det uteslutande USA:s fel. För min del tror jag inte att handelsministern skulle kunna svara med något av dessa omöjliga alternativ, så det är ingen kritik mot honom, men jag vill gärna höra hans kommentarer. För ett alliansfritt land är en av huvuduppgifterna att vinna förståelse, helst sympati, för sitt handlande. Och det har vi inte på alla håll: Självfallet kan vi inte få det på alla håll heller, men alla tänkbara åtgärder måste vid tagas för att om möjligt uppnå förståelse. Den nionde punkten: Efter remissdebatten har inga avgörande förändringar inträffat beträffande den nordiska ekonomiska unionen. Nordiska rådets sammanträde innebar väl ett steg 1 rätt riktning, och jag uttalar min förhoppning att det skall vara möjligt att på det politiska planet finna en samförståndslösning. Ett misslyckande vore allvarligt ur minst tre synpunkter. För det första skulle de ekonomiska fördelarna för de nordiska länderna av en samverkan utebli. För det andra skulle hela den nordiska tanken lida skada. För det tredje skulle ett misslyckande bli ett misslyckande för politikerna och deras förmåga att åstadkomma lösningar på väsentliga problem. Det är tillfredsställande att statsminister Erlander är villig att driva på när det gäller det nordiska ekonomiska samarbetet, tillsammans med de andra ländernas statsministrar, och jag önskar av hjärtat lycka till! Vi är givetvis alla övertygade om att en nordisk ekonomisk union på intet sätt kommer i konflikt med vår utrikespolitiska huvudlinje. Det finns anledning för oss att från alla håll verkligen markera detta. Sveriges utrikespolitiska kurs ändras inte av en nordisk ekonomisk union, och ingen ändring inträffar för de andra nordiska länderna. Vi går redan nu skilda vägar, och vi kommer att fortsätta därmed. I detta sammanhang en specialfråga: Riksdagen begärde i fjol att regeringen skulle låta utreda frågan om stöd åt den svenska exporten. Riksdagen påtalade önskvärdheten av en samordning av de insatser som görs på detta område och förordade ett nära samarbete mellan stat och näringsliv. Jag vill fråga: När kan riksdagen få förslag till åtgärder på denna punkt? Det tionde och sista område jag vill kommentera gäller det internationella ekonomiska livet. På valutaområdet har vi under de senaste två åren oupphör ligt fått uppleva större och mindre kriser. Ingenting tyder på att 1969 skulle vara garderat häremot. Det är därför i hög grad önskvärt att Sverige på allt sätt söker samverkan med andra länder för att skapa system som utjämnar de stora svängningarna på valutamarknaden. Bertil Ohlin och Jens Otto Krag — en inte så vanlig konstellation — har lagt fram ett medlemsförslag i Nordiska rådet, som har intresse i detta sammanhang. De påvisar att en lycklig ekonomisk utveckling i Västeuropa i hög grad är beroende av om staterna kan samordna sin konjunkturpolitik samt penningoch valutapolitik och föreslår att de nordiska regeringarna skall få i uppdrag att verka härför. Jag delar de uppfattningar som herrar Ohlin och Krag framfört, och jag hoppas handelsminister Lange kommer att ställa sig positiv till det förslag som jag väntar att Nordiska rådets ekonomiska utskott kommer att lägga fram. Utskottet har nämligen fått i uppdrag att behandla saken. Med tanke på valutaoron vill jag markera en sak som jag förmodar att även handelsministern är med på. Det finns inga möjligheter att isolera de valutapolitiska åtgärderna från konjunkturläge och penningpolitik. Sysselsättningsgrad, räntornas höjd och kreditrestriktioner är den miljö i vilken de valutapolitiska åtgärderna har att verka. När det gäller valutarestriktioner, kreditmarknadsrestriktioner och räntornas höjd håller en upptrappning på att ske, som kan bli allvarlig. Centralbankerna klarar inte alla dessa frågor. Regeringarna har sin del i ansvaret, vilket givetvis alla är medvetna om, men det vore intressant att höra handelsministerns kommentarer. Redan av ekonomiska skäl är detta en mycket stor sak att driva. även ur utrikespolitisk synpunkt har den stor betydelse. Svensk aktivitet härvidlag understryker, att vår alliansfrihet sannerligen inte har något att göra med isolering, här lika litet som i andra fall.

Herr talman! Mina företrädare i talarstolen i dag har understrukit vikten av den samstämmighet vi har i vårt land då det gäller utrikespolitiken. Jag tror inte man kan överskatta betydelsen av den samstämmighet som under lång tid rått i den svenska utrikespolitiken. Den grundlades under andra världskrigets år, och det har sedan dess varit möjligt att nå samstämmighet i de allra flesta frågor av utrikespolitisk karaktär. Det är kanske inte nödvändigt att understryka vilken betydelse det kommer att ha även för framtiden, om vi kan på det inrikespolitiska planet komma till samstämmighet då det gäller frågeställningar av utrikespolitisk art. Självfallet måste det mellan partierna finnas rätt varierande uppfattningar och synpunkter i många utrikespolitiska frågor. Vi har olika uppfattningar om den utveckling som äger rum i skilda delar av världen, och jag utgår ifrån att så kommer förhållandet att bli även i fortsättningen. Men av största vikt är att vi i Sveriges riksdag och mellan partierna, då det gäller ställningstaganden till konkreta utrikespolitiska angelägenheter, har möjligheter att kompromissa ihop oss så som skett hittills. Jag tror att detta är en av de viktigaste faktorerna i svensk politik och då det gäller att bevara den alliansfria linje som Sverige har deklarerat och som vi avser att driva även i fortsättningen. Jag fäste mig vid detta när jag lyssnade till herr Virgin då han i sitt anförande kommenterade vad som händer i Afrika. Han fällde ett yttrande som innebar — jag kan inte återge det direkt — att Sverige icke kunde stödja sociala befrielserörelser i olika delar av världen. Självklart ålägger den svenska neu traliteten oss också viss restriktivitet, när det gäller att ge stöd i olika former, t.ex. åt befrielserörelser.

Om jag tillåter mig att exemplifiera detta med Sydamerika, så tror jag att vi är helt klara över att det inte finns någon möjlighet att skapa vare sig frihet eller demokrati i ordens verkliga mening i de latinamerikanska länderna med mindre än att man får uppleva sociala befrielserörelser, sociala omvälvningar. Det är den vägen man måste gå. Ty i den delen av världen existerar i dag knappast någon frihet som vi vill beteckna såsom frihet och icke heller en demokratisk författning som är värd att kallas demokratisk. Detta gäller flertalet länder i den delen av världen. Om vi i ett sådant sammanhang talar om fri marknadsekonomi, vad menar vi då med det? Jag förmodar att herr Virgin tänkte på vad vi i Sverige betecknar såsom fri marknadsekonomi. Jag vill då påpeka att i flertalet nya länder, oavsett om det är i Afrika, Latinamerika eller var det än må vara, inte existerar någon fri marknadsekonomi. Det är möjligt att många skulle vilja säga att man har en fri marknadsekonomi i de latinamerikanska länderna. Men det är långt innan de når dithän, ty den frihet som kan finnas i marknadsekonomin i dessa länder är icke en verklig frihet som vi skulle vara beredda att acceptera. Det är självklart att man runt om i världen möter ofantligt många problem, och det är helt enkelt inte möjligt att jämföra utvecklingen och läget i flertalet nya länder med vad vi anser vara riktigt då det gäller demokrati och frihet. Man kan för övrigt inte begära av ett nytt land, ett underutvecklat land, att det från början skall genomföra och upprätthålla en demokrati av sådant slag som det i vårt eget land tagit många årtionden att uppnå. Det är en fråga om utveckling. För oss måste regimernas målsättning i dessa nya länder vara av väsentlig betydelse. Om deras målsättning är inriktad på en utveckling som leder fram till både demokrati och frihet, då kan det ur vår synpunkt inge förhoppningar. I annat fall måste vi se ganska pessimistiskt på utvecklingen i dessa länder. När jag sade att det är av ovärderlig betydelse att de politiska partierna i vårt land har kunnat vara eniga om den svenska utrikespolitiken, så är det önskvärt att så blir fallet även i fortsättningen. Det innebär också att partierna liksom alla andra grupperingar måste ålägga sig en viss grad av självdisciplin. Det är det jag tänker på efter att ha varit med om att behandla den högermotion som ligger framför kammarens ledamöter i det utlåtande som utrikesutskottet har avgivit och som riksdagen har att ta ställning till i dag. En motion av detta slag — för övrigt likartad med den som riksdagen bara för fyra månader sedan tog ställning till — kan lätt ge intryck av att det inte råder samstämmighet i utrikespolitiska frågor. Om den utvecklingen blir mer omfattande än hittills skulle ett sådant intryck kunna förstärkas. Då tror jag inte att motionärerna gör den svenska neutraliteten och partiernas samstämmighet i utrikespolitiska frågor någon tjänst. Jag vill något varna för en sådan utveckling. I sitt debattinlägg ställde herr Virgin några frågor, bl.a. om var utskottet stod i förhållande till den motion som det har behandlat. Betyder utlåtandet, sade herr Virgin, att utskottet instämmer i motionens krav eller betyder det något annat? Ja, det betyder bara att utskottet, som det framhålls i utlåtandet, hänvisar till sitt utlåtande för fyra månader sedan, som riksdagen tog ställ ning till i december månad 1968 efter en motion av principiellt samma innebörd som den samma motionärer lämnat till årets riksdag. Utskottet menar att det inte kan finnas motiv för att bara fyra månader efter ett riksdagens ställningstagande på nytt behandla riktlinjerna för svensk utrikespolitik. Under denna korta tidsperiod har ingenting inträffat som skulle nödvändiggöra att den svenska utrikespolitiken på nytt ställs under debatt och att nya riktlinjer dras upp för hur det skall bli i fortsättningen. Det är vad jag vill understryka i anledning av motionens innehåll och vad som här framhölls av företrädaren för moderata samlingspartiet.

Orsaken är helt den att riksdagen alldeles nyligen har behandlat och tagit ställning till en sådan motion från samma parti. Från utskottets sida menar vi att det därför inte finns behov av en ny debatt om detta. Det är klart att i motionen finns vissa saker som det skulle varit värt att närmare gå in på i utskottsutlåtandet, men utskottsmajoriteten — här är för övrigt utskottet enhälligt — har avstått från att göra detta. Det finns en punkt i motionen som övriga oppositionspartier var benägna att ansluta sig till, nämligen den där det talas om »underlåtenhet att höra utrikesnämnden i fall där så uppenbarligen borde ha skett», och man tar som exempel erkännandet av Nordvietnam. I det sammanhanget vill jag understryka att Vietnamfrågan och erkännandet av Nordvietnam får ses mot bakgrunden av den praxis som finns i den svenska utrikesförvaltningen. Det har utbildats en praxis i erkännandefrågor som innebär att sådana frågor icke underställs utrikesnämnden utan handläggs av re geringen. Man kan exemplifiera med erkännandet av Folkrepubliken Kina, som ägde rum 1950 och som då måste ha framstått som en mycket kontroversiell fråga. Den anmäldes emellertid heller icke för utrikesnämnden. När därför anmärkningar riktas mot erkännandet av Nordvietnam och att utrikesnämnden icke delgivits denna fråga i förväg, kan man hänvisa till rådande praxis inom utrikesförvaltningen, att erkännandefrågor icke är frågor för utrikesnämnden. Jag vill nämna detta för att klargöra orsaken till att vi heller inte i utrikesutskottet har funnit det angeläget att närmare kommentera frågan om Nordvietnams erkännande I denna debatt har talarna berört många ting världen runt. Inte minst har i de två senaste anförandena talats om Portugal och därmed Angola och Mocambique.

Jag tror att vi är helt ense om det i den svenska riksdagen. Frågeställningen är emellertid: Hur skall man komma till rätta med problem av denna art? Det är här som den svenska förmågan känner sin begränsning, ty vi vet att vi inte har möjligheter att vidta konkreta åtgärder som skulle kunna förändra situationen. Vi kan i huvudsak bara protestera, men därutöver inte mycket. Utan tvekan är denna fråga från svensk synpunkt litet genant, eftersom vi upprätthåller så nära förbindelser med Portugal inom ramen för EFTA, men vi är maktlösa även där. Vi vet att vi inte kan vidta konkreta åtgärder. Det har också framhållits här i riksdagen vid upprepade debatter som förekommit under senare år. Men genant från svensk synpunkt måste vi säga att det är. Jag vill i detta sammanhang nämna att därest vi kan nå enighet inom den fackliga rörelsen i EFTA-länderna avser vi att söka föra upp hela Portugalfrågan till EFTA:s ministerråd. Vi ämnar då söka få ministerrådet att ställa vissa anspråk på Portugal, så att landet bättre skall kunna fylla sin funktion inom ramen för samarbetet i EFTA.

Det finns ingenting i Portugal som handlar om föreningsrätt eller förhandlingsrätt, för att nämna de två exemplen. Portugal har helt enkelt nekat att ratificera konventioner av den arten.

Vår avsikt är att, om vi nu kan få övriga EFTA-länder med oss på en sådan framställning, föra upp den till ministerrådet inom EFTA. Självklart kan ministerrådet i en sådan situation hänvisa enbart till formalia och säga att detta är ingen angelägenhet som vi har formell grund att behandla. Men jag skulle beklaga om regeringarna i de fem andra EFTA-länderna skulle komma till en sådan slutsats att man är oförmögen att kräva att Portugal skall förändra sin politik så att den bättre sammanfaller med den politik som förs i andra EFTA länder. Jag ville nämna detta därför att det så småningom kommer att offentliggöras en sådan framställning, och jag är övertygad om att svenska folket med stort intresse också kommer att följa behandlingen av den inom EFTA:s ministerråd. Sedan vill jag som talesman för utrikesutskottet uppehålla mig vid dess utlåtande nr 1, som handlar om Biafra. Talarna före mig har berört detta spörsmål, inte minst herr Dahlén, som använde ganska starka uttryck. Han säger att man måste skapa en opinion inom FN. I den frågan kan jag bara hänvisa till vad som mycket klart framgår av regeringsdeklarationen i dag, ty den talar just om att man skall skapa opinion samtidigt som man skall göra betydande humanitära insatser. Herr Dahlén fastslår att den svenska regeringen visar brist på handlingskraft och att man vill se ett kraftfullare uppträdande, som orden föll. En läsare som tar del av utlåtande nr 1 och den till utlåtandet fogade reservationen av de tre oppositionspartierna måste med förundran fråga sig: Varför har denna reservation lämnats? Reservationen som sådan innehåller egentligen ingenting nytt utöver vad som sägs i utskottsmajoritetens utlåtande. Det finns inga nya synpunkter och inga nya förslag utan man bara vill att regeringen skall ges till känna vad utskottet anfört. Det hade varit lämpligare om utskottsminoriteten anslutit sig till majoriteten, ty det skulle samtidigt ha demonstrerat enighet i denna fråga, även om den utrikespolitiskt inte är av den karaktär att det kan absolut krävas en enighet vid behandlingen. Vad gäller Biafrafrågan har utskottet ägnat ganska mycket tid åt denna. Oppositionspartierna har sagt att det var en förhastad behandling, vilket icke är fallet. Utskottet har vid tre olika tillfällen behandlat just dessa motioner, innan utlåtandet kunde fastställas. Jag skulle vilja tillägga att utrikesutskottet varken under denna riksdag eller under 1968 års riksdag haft någon fråga som ägnats tillnärmelsevis så lång tid som fallet varit med Biaframotionerna. Den reservation som oppositionen nu har avgivit bygger bl.a. på en hänvisning till den danske statsministerns uttalande, och reservanterna anknyter också till vad den norske utrikesministern skulle ha sagt. Men vad har då dessa regeringsledamöter i våra grannländer yttrat? De har mycket allmänt sagt någonting om att man bör pröva nya vägar i Biafrafrågan. Men konkret har varken Baunsgaard eller Lyng sagt någonting på detta stadium som det är värt att ägna någon större uppmärksamhet åt. De har inte i sina anföranden uttalat sig mera konkret eller mera kraftfullt, om jag får använda det uttrycket, än vad som gjorts i den regeringsdeklaration som har presenterats här i dag.

Man talar om att det inom FN:s ram måste skapas opinion. Självklart måste detta ske. Men det måste vara en felaktig slutsats, om oppositionspartierna har den uppfattningen att svenska regeringen inte skulle vilja skapa den opinionen för att hjälpa Biafra.

Det är vad utskottets majoritet också haft fullt klart för sig vid skrivningen av det utlåtande som riksdagen har att ta ställning till.

Herr talman! Jag kan gärna på nytt instämma i den deklaration som även herr Geijer gjorde om värdet av samstämmighet i uppfattningen om utrikespolitiken. Men när herr Geijer fortsätter och säger att den samstämmigheten kräver att de enskilda partierna ålägger sig en självdisciplin som skulle innebära att motioner av den art som moderata samlingspartiet har väckt rimligen inte borde väckas, då kan jag inte hålla med. Menar herr Geijer att oppositionen inte skulle kunna uttala någon mening om utrikespolitiska riktlinjer, att vi skulle vara förhindrade att tillkännage hur vi ser på utrikespolitiken och bara helt nådigt följa med vad Kungl. Maj:t kan behaga förklara vara det rätta sättet att tänka och tycka? I så fall har vi totalt olika mening, och i så fall kräver man i Sverige något som torde vara utomordentligt ovanligt i alla västerländska demokratiska länder. Vi tror tvärtom att det är utomordentligt värdefullt att man även från oppositionens sida intresserar sig för de principiella ståndpunkter som ligger till grund för det utrikespolitiska handlandet. Vi tror att det är värdefullt för att kunna uppfylla de krav som det svenska folket måste ställa på ökad upplysning och ökat engagemang på ett kunnigt sätt. Man måste då upprepa och åter upprepa de riktlinjer man vill lägga till grund för sitt handlande. även utrikesutskottet borde delta i detta arbete. Det är inte sant att det inte fanns någonting nytt i den motion som väckts i år jämfört med den som väcktes i fjol. Det finns många nya synpunkter i den här motionen, och det hade varit rimligt att utskottet åtminstone hade uttalat en mening om dem. Är man överens är det bra att enigheten kommer till uttryck. är man det inte, borde man rimligen kunna tala om på vilka punkter man inte är det. Jag kan inte heller dela herr Geijers mening att erkännandet av Nordvietnam skulle vara ett rutinärende och inte ett ärende av vikt, alltså inte ett ärende av den natur att utrikesnämnden normalt skulle höras. Alldeles frånsett detta är det uppseendeväckande att handla som regeringen gjorde, att några timmar innan utrikesnämnden ändå skulle sammanträda erkänna Nordvietnam — för att inte tala om underlåtenheten från regeringen att konferera med våra nordiska grannländer. Det skapade bitterhet och motsättningar gentemot dem alldeles i onödan. Av utrikespolitiska skäl förelåg det verkligen ingen sådan brådska. Det kan ingen göra gällande. Detta är ett skolexempel på hur utrikespolitiken utnyttjas i inrikespolitiska syften och på ett sätt som skadar de samlade svenska intressena. Vad beträffar Biafra håller jag med om att skillnaden mellan utskottsmajoritetens och oppositionens ståndpunkt i sak inte är så stor. Men det finns en skillnad, dels i betraktelsesättet av hela ärendet, dels i att reservationen yrkar på åtgärder utöver humanitär hjälp, åtgärder för att få ett slut på de krigiska förvecklingarna. Det är kanske svårt att skapa opinion för detta i FN just nu, men vi borde åtminstone kunna gå så långt att vi uttrycker vår egen opinion, även om den innebär att vi måste kritisera OAU.

Herr talman! Herr Geijer vet mycket väl varför det inte finns några kommentarer till moderata samlingspartiets motion med kritik av att utrikesnämnden inte hördes innan man erkände Nordvietnam. Det berodde, herr Geijer, på att vi i utskottet fick upplysning om att den saken kommer riksdagen att få behandla i alla fall. Att detta kan tas till intäkt för att vi inte har någon kritik att komma med på denna punkt förefaller mig, det måste jag säga, som en mycket egendomlig argumentering av herr Geijer — »egendomlig» är då, herr talman, ett mycket diplomatiskt uttryck. Sedan gäller det sakståndpunkten. Herr Geijer intar en fullständigt orimlig formalistisk hållning. I regeringsformens 8 54 står det att regeringen bör överlägga med utrikesnämnden i förväg i alla frågor av större vikt. Dei har ingenting med praxis att göra. Herr Geijer försöker nu rädda regeringen genom att framhålla att man inte tidigare frågat utrikesnämnden om sådana saker i förväg, men utrikespolitik är ju, vilket framgår av mycket goda formuleringar i regeringsdeklarationen, något som man inte kan göra formalistiska krumelurer omkring, utan det är fakta. Med herr Geijers inställning skulle det alltså kunna tänkas — det är möjligt att hans uttalande var ett besked på regeringens vägnar — att regeringen kan erkänna Östtyskland och Nordkorea, trots att det sistnämnda landet formellt är i krig med Förenta Nationerna, och göra detta utan att höra utrikesnämnden. Detta visar det fullständigt orimliga i detta försök att försvara Torsten Nilsson. Det är möjligt att detta indirekt är ett besked med anledning av vad jag sade i mitt förra anförande, nämligen att jag inte kan tänka mig att regeringen kan ta upp frågan om erkännande av Östtyskland i den situation som nu råder, där det delade Tyskland ingår i ett spel mellan stormakterna. I så fall var det ju en väldigt intressant upplysning som herr Geijer har givit här i dag. I Biafrafrågan försökte sig herr Geijer på den argumenteringen att oppositionen inte har någonting att komma med. Det intressanta är — som jag försökte belysa i mitt första inlägg — att regeringen inte vill göra mer, t.ex. ta upp saken i FN och där vara mera aktiv än förut, därför att man har bundit sig för den ståndpunkt som majoriteten av de afrikanska staterna just nu har. Regeringen böjer sig tydligen också för den sorts argumentering som framförs från det hållet. Jag har här ett telegram i vilket berättas om det möte i Alger som hölls i september med organisationen för de afrikanska staterna. President Boumedienne talade då om för oss vad vi egentligen är för ena, och den argumentationen har tydligen gjort intryck på socialdemokraterna. Enligt telegrammet sade Boumedienne så här: »Varför höjer politiska och andliga organisationer i Europa en sådan jämmerkonsert blandad med skarp kritik och hotelser under förebärande av humanitära känslor som organisationerna dock avhållit sig från att manifestera i fråga om andra mänskliga dramer som under åratal utspelats i andra områden?» Vilka dessa dramer är exemplifieras dock inte. Telegrammet fortsätter: »Varför denna orkestrerade klagan om det inte hade kolonialistiska orsaker? Dessa organisationer manipulerar och hjälper förfäktarna av secessionen i Nigeria.» Denna argumentation har tydligen gjort starkt intryck på den socialdemokratiska regeringen i Sverige, eftersom den anser att vi inte kan ta upp den här frågan i FN utan att de afrikanska staterna uppfattar det som om vi går kolonialismens ärenden. Det måste ju ligga till på det sättet, annars förstår jag inte tvehågsenheten.

Jag tycker att det var rakryggat gjort av Kaunda, och jag anser att den svenska regeringen borde ta hans handlande till efterföljansvärt exempel i fråga om beslutsamhet.
Herr talman! Herr Geijer instämde i de uttalanden som gjorts om önskvärdheten av samverkan i utrikespolitiska frågor. Även han ansåg att man bör försöka kompromissa sig fram till gemensamma uttalanden. Men om det skall vara möjligt, måste det finnas en god vilja på olika håll. Annars uppstår motsättningar sådana som de som nu har uppstått beträffande utrikesutskottets utlåtande nr 2. Jag anser motsättningarna i det fallet vara onödiga. När det gäller erkännandet av Nordvietnam finns det en del att tillägga utöver vad herr Geijer anförde. Det är sant att regeringen har att själv bestämma om ett erkännande. Men då är att märka att frågan om den förändrade representationen i Nordoch Sydvietnam hade diskuterats i utrikesnämnden tidigare. Frågan hade dessutom varit uppe till debatt i riksdagen. Det bör också sägas att detta var ett från en del andra erkännandeärenden mycket avvikande ärende. Vidare var det kontroversiellt så till vida att i detta land förekommer hårda och besvärliga krigshandlingar. Därför hade det funnits anledning — när tillfälle därtill gavs samma dag — att diskutera frågan i utrikesnämnden. Herr Geijer gjorde sig väl till tolk för regeringens uppfattning, och därför finns det anledning att om igen fråga, eftersom han inte har kommit med något klarläggande på den punkten: Hur är det med vårt berömda nordiska samarbete? Hade det inte varit möjligt att samråda med de övriga nordiska länderna i en så betydelsefull fråga? Det finns ingenting skrivet om att så inte kan ske. Jag vet inte hur man gjorde när det gällde Peking-Kinas erkännande i början av 1950-talet. Jag förmodar att man då hade samråd. Men i det nu aktuella fallet ansåg man att det inte behövdes något samråd alls. Det enda som gjordes var att utrikesministern meddelade de nordiska länderna om erkännandet. Tilläggas kan att riksdagen hade behandlat frågan om Nordvietnams erkännande för inte så länge sedan. Man kunde vara övertygad om att motionerna skulle komma tillbaka. Det hade således varit möjligt att få ett uttalande av riksdagen, om man inte hastat alltför mycket. Jag har inte på något sätt riktat någon anmärkning i sak när det gäller Nordvietnams erkännande, men behandlingen av denna fråga främjar enligt mitt förmenande. inte enigheten i utrikespolitiskt avseende. Herr Geijer tog också upp frågan om behandlingen av utrikesutskottets utlåtande nr 1, som gäller Biafra. Han ville hävda att det inte hade skett någon förhastad behandling. Jag vill påstå att det icke gavs tillfälle att nå fram till enighet. De socialdemokratiska ledamöterna handlade på sådant sätt att det inte fanns någon möjlighet att försöka skriva sig samman, Skillnaden mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är dock kanske inte större än att det hade funnits förutsättningar för en sammanjämkning. Jag måste dock framhålla att det t. ex i fråga om vapenleveranserna finns skiljaktiga meningar, men jag vill fortfarande hävda, herr talman, att om det hade funnits en vilja därtill hos de socialdemokratiska ledamöterna så skulle vi mycket väl ha kunnat nå fram till ett enhälligt utlåtande.

Herr talman! Låt mig till att börja med säga att jag varken har begärt eller fått någon fullmakt att vara talesman för regeringen i denna debatt. Regeringen har sin egen talesman här i kammaren. Jag företräder utrikesutskottet. Med anledning av herr Virgins påstående att jag skulle anse att oppositionspartierna borde avstå från att väcka motioner och komma med förslag i utrikespolitiska frågor vill jag säga, att det aldrig har varit min mening att hävda något sådant. Den möjligheten måste finnas, och vi har heller inte någon möjlighet att hindra den. Vad jag kritiserade moderata samlingspartiet för var att man kommer med en ny motion mindre än fyra månader efter det att riksdagen har tagit ställning till en ungefär likartad motion vid höstriksdagen. Man kan ifrågasätta om det är lämpligt att agera på det sättet i utrikespolitiskt hänseende. Det kan nämligen väcka undran på sina håll om huruvida vi är eniga utrikespolitiskt sett. Andra länders företrädare kan få den felaktiga uppfattningen att det föreligger betydande skillnader — större än de som i verkligheten finns. I Biafrafrågan sägs från oppositionens sida att man också vill få slut på krigshandlingarna. Vem skulle inte vilja få slut på dem? Det framgår också av regeringens deklaration att man vill ha slut på krigshandlingarna, Jag vill hänvisa till vad som står att läsa på sidan 11 i regeringsdeklarationen.

Men oppositionen utgår från att en svensk insats skulle ha en långt större effekt än vad den i verkligheten skulle ha. Vi måste göra klart för oss att Sveriges möjligheter att stoppa krigshandlingarna är begränsade. Vi har helt en kelt inte möjligheter att fatta ett beslut som sedan följs. Många andra faktorer kommer in i bilden. Herr Dahlén ville ringakta uppträdandet hos de afrikanska staternas organisation i denna fråga. Man bör nog inte göra det. Det är en realitet att de afrikanska länderna bildat en sammanslutning, och hittills har den organisationen inte velat ge de bidrag vi skulle anse rimliga för att få slut på oroligheterna i Biafra.

Herr talman! Utrikesutskottets ärade ordförande säger nu att det inte är något fel att moderata samlingspartiet motionerat. Felet skulle vara att det är mindre än fyra månader sedan den förra motionen väcktes. Jag vill med anledning av detta uttalande säga att varje enskild riksdag enligt vår konstitution är en självständig företeelse och att varje fråga, i vilken oppositionen har en egen mening, regelmässigt brukar anhängiggöras vid varje riksdag. Det är en princip som tillämpas över lag. Den har kanske inte tidigare tillämpats på utrikespolitikens område, men det beror i så fall främst på att utrikespolitiken har bedrivits i full samstämmighet. Det är inte vi som sökt strid på utrikespolitikens område — det är regeringen. Beträffande herr Geijers uttalande om den korta tidrymden mellan motionerna vill jag framhålla att det inte är riktigt att den förra motionen väcktes vid höstriksdagen. Den väcktes för över ett år sedan, under förra årets vårriksdag, men den blev — trots våra protester — hänvisad till höstriksdagen av en majoritet i utskottet. Detta var enligt min mening alldeles felaktigt, vilket jag har sagt förr men än en gång vill påpeka.